Herr talman! Socialministern gjorde gällande att moderaterna skulle känna sig så förskräckligt isolerade och att de hade en så rysligt gammaldags uppfattning. Jag kan tala om för socialministern att jag lyssnade på och har nu läst vad t.ex. fru Fredgardh sade i den familjepolitiska debatten föregående vecka och att jag skulle kunna instämma i allt vad hon sade, med mycket små frågetecken här och där. Pratet från socialministerns sida om någon sorts isolering och borgerlig splittring på det här området verkar synnerligen överdrivet. Sedan var det valfriheten. Jag fick inte något riktigt svar på min fråga.

Jag tycker inte att ett sådant resonemang går ihop. Det är någon sorts logisk orimlighet som socialministern gör sig skyldig till. Vilken valfrihet är det som moderaterna egentligen förespråkar, frågar sig socialministern. Enligt uppgift skulle våra förslag innebära att kvinnornas förvärvsarbete skulle allvarligt försvåras. Det kan jag omöjligt förstå. Om vi här t.ex. talar för att man skall satsa mer på familjedaghemmen och inte bara på vanliga daghem — är det någonting som skulle försvåra kvinnors förvärvsverksamhet? Om vi talar för att man dessutom skall försöka finna ytterligare alternativa former för barndaghem — trefamiljssystem och annat, som dessutom kan innebära vård i hemmen — är det någonting som skulle försvåra kvinnors förvärvsarbete? Eller om vi föreslår att man skall ge ökad möjlighet till deltidstjänster, är det någonting som skulle försvåra kvinnors förvärvsarbete? Och om vi talar för att man skulle ge småbarnsföräldrar förtursrätt när det gäller en förkortning av arbetstiden — skulle det försvåra kvinnors förvärvsarbete? Nej, det där är bara en klyscha som socialministern ”langar” ur sig. När vi talar om detta med sextimmarsdagen undrar jag: Vad är nu er politiska vilja? Vill ni ge denna förtur eller inte? Det räcker inte att hela tiden hänvisa till att man utreder, utan det finns faktiskt någonting som heter önskemål om att åstadkomma något. Min fråga till socialministern är: Har ni detta önskemål eller har ni det inte? Det räcker inte, jag upprepar det, att hänvisa till utredningar. Sedan sade socialministern att de flesta väljer daghem. Det är möjligt. Men de flesta är inte alla! Och i ett bra samhälle försöker man skapa system som är rimliga inte bara för de flesta utan som ger utrymme för valfrihet i den bemärkelsen att de passar alla. Det är någonting som socialministern borde tänka på. Om man satsar ensidigt på utbyggnad av de kommunala barndaghemmen är det dessutom en skriande orättvisa gentemot dem som av olika anledningar inte har tillfälle att utnyttja dessa starkt subventionerade familjestödsformer. Det borde också socialministern tänka på. Vad slutligen gäller talet om att människor väljer barndaghem därför att det är så oerhört stimulerande: Jag är den förste att göra gällande att när barnen blir litet större är det bra med kontakter, och jag förkastar inte alls barndaghem som system. Men jag tror att socialministern kommer mycket fel, och att han är ute på farliga spår, om han försöker göra gällande att det skulle vara något särskilt stimulerande för de mycket små barnen med de mycket långa vistelsetiderna — som det heter, språkligt mycket fult — på barndaghem. Den utredning som föreslog satsning på sex timmars arbetsdag har påpekat att det är utomordentligt stora problem, och inte alls stimulans, förenade med de mycket långa tider som mycket små barn har att tillbringa på barndaghemmen.
Herr talman! Jag är medveten om att jag är mycket otålig. Men det är jag på många mammors och många barnfamiljers vägnar. Socialministern säger att man har gjort grundliga överväganden och kommit fram till att 100 000 daghemsplatser på fem år är vad som behövs. Men har man då tagit med i beräkningen att bara i dag hälften av alla förskolebarns mödrar förvärvsarbetar? Herr socialminister, om man nu räknar med 100 000 platser på fem år och bara bygger ut så mycket fattas det 300 000 platser år 1985. Är det då inte bättre, menar jag, att vidta än mer kraftfulla åtgärder just nu, så att man inte får den puckeln? Börjar man bygga ut barnomsorgen riktigt ökar också efterfrågan på den. Det har alla erfarenheter visat. Felet är ju det att man inte i tid, för tio år sedan, observerade behovet av daghemsplatser och att man redan då skulle ha vidtagit de åtgärder som regeringen sent om sider tycks ha fått upp ögonen för, om inte helt så i alla fall delvis. Det finns praktiska svårigheter — jag är fullt medveten om det — när det gäller att realisera de 400 000 daghemsplatser som skall till inom en kort tidsperiod. Men det finns ju möjligheter att lösa de praktiska svårigheterna. Man kan inrätta olika typer av daghem — bl.a. i lägenheter - och också mycket snabbt utbilda fler förskollärare. I England fördes under kriget en motsvarande debatt, där man också krävde en utbyggnad av barnomsorgen, och det sades då att detta inte gick att förverkliga. Men över bara en natt kunde man ändå öppna 10 000 nya barndaghemsplatser. Någon har sagt att det man riktigt mycket vill det kan man också göra.
Herr talman! Jag utlovade att icke förlänga debatten för mycket, men det beror ju inte enbart på mig, om debatten här fortsätter något varv till. Men jag skall försöka fatta mig kort. Jag vill bara slå fast att det vi upplevde under förhandlingarna med Kommunförbundet och den slutliga överenskommelsen var mycket intressant. Folkpartiets och centerns representanter i Kommunförbundet slöt upp bakom uppgörelsen medan moderaternas representant ställde sig utanför. Debatten här i kammaren i förra veckan speglade klart skillnaden i uppfattning — jag använde uttrycket splittring och söndring inom borgerligheten i denna mycket stora och centrala politiska fråga. Jag vill bara, herr talman, slå fast detta. Låt mig göra ett par påpekanden. Föräldraförsäkringen ger nu möjlighet för föräldrarna att stanna hemma hos barnet under de första sju månaderna. Erfarenheten visar ju att de flesta av föräldrarna efter denna tid vill återgå till förvärvsarbetet. Vi vill ge föräldrarna denna möjlighet genom att skapa en god barnomsorg. Det är ju detta som herr Burenstam Linder vänder sig emot. Det är märkligt att moderaterna i varje debatt i dessa frågor helt enkelt bortser från detta grundläggande förhållande. Jag gav i förra veckan fru Mogård det rådet att gå ut och fråga barnfamiljerna och dem som står i köerna hur de upplever sin situation i dag. Svaret blir utan tvekan entydigt. I frågan om småbarnsföräldrarna vill jag slutligen understryka att viljan finns hos regeringen att genomföra en reform. Det är ju därför vi också vill finna lösningarna på de problem som kan finnas på arbetsmarknaden. Dessa frågor kommer vi att ingående ta upp med löntagarorganisationerna efter det att remisstiden nu i dagarna har gått ut. Herr talman! Jag skall stanna med detta. Det skulle annars självfallet vara av intresse att utvidga debatten till frågan om den grundläggande synen på barndaghem osv. Där har ni upplevt en utveckling som är mycket intressant. Det kan väl sägas att för 10-20 år sedan såg man på många håll på dessa frågor på ett annat sätt. Jag är övertygad om att inom herr Burenstam Linders eget parti, bland moderaternas egna kvinnor, upplever man säkerligen frågan om daghemmen, möjligheterna till en organiserad samhällelig barntillsyn såsom mycket central. Jag skall inte tolka moderaternas kongress i Norrköping, men man hade väl ändå en känsla av att både det som sades och det som inte sades i långa stycken inneslöt många problem som moderaterna har inbördes i dessa frågor. Jag tillät mig förut att från denna talarstol uttrycka förhoppningen att också herr Burenstam Linder en dag skall komma till insikt om vikten av en kraftfull utbyggnad av samhällets barnomsorg.
Herr talman! Jag tror att jag kan lugna socialministern vad beträffar diskussionen — inom vårt parti råder stor enighet kring de tankar som jag här har framfört och som utgår ifrån att man skall skapa en verklig valfrihet och inte tvångslösningar, som ni är inne på. Slutligen vill jag påminna om vad jag sade för en stund sedan, nämligen att det här pratet om isolering och borgerlig splittring nog är mera nöjsamt för statsrådet än med sanningen överensstämmande. Eller hörde statsrådet inte att jag gick så långt att jag sade att det anförande som fru Fredgardh, ordförande i centerpartiets kvinnoförbund, höll här föregående vecka, skulle jag i allt väsentligt kunna skriva direkt under. Hur kan man då, om man har den minsta pretention på att delta i diskussioner och meningsutbyten, som vi gör, genast ställa sig upp och börja tala om isolering och splittring och allt det där. Det är väldigt konstigt.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag ämnar medverka till att de nu gällande etableringsbestämmelserna avseende privatpraktiserande tandläkare blir föremål för skyndsam översyn och att översynen leder till att vissa orter inte missgynnas. I den proposition med förslag till vissa bestämmelser om tandvårdsförsäkringen som nyligen lämnats till riksdagen föreslås att nuvarande etableringsbestämmelser inom tandvårdsförsäkringen skall förlängas med i sak oförändrat innehåll. Riksdagen kommer därigenom inom kort att på nytt få tillfälle att diskutera denna fråga och då mot bakgrund av en redovisning av erfarenheterna av tandvårdsförsäkringen som lämnas i propositionen. Jag vill emellertid i detta sammanhang nämna att bakom förslaget till etableringskontroll ligger ett förslag från riksförsäkringsverket som har utarbetats i samförstånd med Sveriges tandläkarförbund. Etableringsbestämmelserna innebär att riksförsäkringsverket får förordna om begränsning i rätten att som privatpraktiserande tandläkare ansluta sig till tandvårdsförsäkringen, om det finns anledning antaga att folktandvårdens behov av tandläkare skall bli otillräckligt tillgodosett. Redan i början av år 1974 kunde det konstateras att tandvårdsförsäkringens införande medfört en kraftig överströmning av tandläkare från folktandvården till enskild tandvård. Detta ledde till att riksförsäkringsverket på begäran av Landstingsförbundet och socialstyrelsen beslutade att tillämpa bestämmelsen om etableringsbegränsningar. fr.o.m. den 1 januari 1975 och i första hand till årets slut gäller att ingen privatpraktiserande tandläkare får föras upp på försäkringskassas förteckning över anslutna tandläkare i andra fall än när det är fråga om en ersättningsetablering. Bestämmelserna har utarbetats i samråd med bl.a. Landstingsförbundet och Tandläkarförbundet. Etableringsbegränsningen syftar till att garantera att folktandvården får det nettotillskott av nyexaminerade tandläkare som förutsattes i samband med att tandvårdsreformen beslutades. Att så sker är viktigt för att folktandvården skall kunna fullgöra sitt vårdansvar för barntandvården. Det är också viktigt därför att folktandvården är det säkraste och ibland enda sättet att tillförsäkra dem som bor i glesbygd en tandvård inom tandvårdsförsäkringens ram. Det har ifrågasatts om inte avsteg från bestämmelserna om ersättningsetablering borde göras för att tillföra sådana orter privatpraktiserande tandläkare som i likhet med Karlsborg har svår tandläkarbrist. Mot sådana avsteg talar emellertid bl.a. att de kan försämra situationen för folktandvården i en annan ort. I den proposition om tandvårdsförsäkringen som jag nämnde inledningsvis redovisas ett system för att öka möjligheterna för nya patienter som söker tandläkare att få tandvård. Systemet, som bygger på frivilligt åtagande från tandläkarnas sida, skall prövas fr.o.m. den 1 januari 1976. Socialstyrelsen och riksförsäkringsverket räknar med att genom utformningen av systemet få ökade möjligheter att på ett objektivt sätt jämföra tandvårdssituationen på olika orter. Detta torde vara en första förutsättning för lösningen av de problem som tas upp i interpellationen. Riksförsäkringsverket överväger f. n. tillsammans med socialstyrelsen vilka åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med tandläkarbristen på vissa orter. Denna fråga behandlas också i den rådgivande tandvårdsdelegation som finns inrättad hos riksförsäkringsverket och där bl.a. Landstingsförbundet och Tandläkarförbundet är representerade.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

Jag tycker det är värdefullt att något nu börjar hända för att rätta till den mycket svåra tandvårdssituationen på sina håll i landet. Men jag hade varit ännu nöjdare med svaret, om socialministern hade lovat att aktivt medverka till att den delegation som finns inrättad hos riksförsäkringsverket arbetar skyndsamt, liksom jag vill efterlysa socialministerns medverkan till att riksförsäkringsverkets överväganden tillsammans med soicalstyrelsens snarast skall leda till konkreta resultat. Min interpellation är aktualiserad av det förhållandet att nya tandläkare kan etablera sig i privat tandvård endast om det föreligger s.k. ersättningsetablering. Såsom etableringsbestämmelserna är utformade och tilllämpade kan detta innebära att en bygd, exempelvis Karlsborgsbygden i Skaraborgs län, blir helt utan privatpraktiserande tandläkare. Enligt de nu gällande bestämmelserna får antalet privatpraktiserande tandläkare ej öka, utan det skall vara konstant. Meningen är att nettotillskottet av nya tandläkare skall tillföras folktandvården. Detta kan innebära — och har inneburit, som jag tidigare nämnt — att Karlsborgs kommun har blivit helt utan privatpraktiserande tandläkare. Tidigare har där funnits två privatpraktiserande tandläkare, men båda dessa har lämnat bygden. De har därmed tagit med sig sina respektive praktiker, och bygdens folk har därigenom fått försämrade möj ligheter att erhålla tandvård. I denna bygd fanns fram till i början av 1974 sammanlagt fem tandläkare verksamma: tre vid folktandvården och två privatpraktiserande. F.n. är det endast en heltidsoch en halvtidsanställd tandläkare på folktandvården och ingen privatpraktiserande i en kommun av Karlsborgs storlek med ca 8400 invånare. Förhållandena i Karlsborg är minst sagt prekära. Invånarna i Karlsborgsbygden är upprörda över tandvårdssituationen. Även om jag vet att liknande fall finns på andra håll i landet, är jag ganska övertygad om att förhållandena knappast kan vara sämre än i Karlsborg. Statsrådet Aspling torde känna till förhållandena på området, bl.a. efter skrivelser som överlämnats till honom från kommunalt håll. Vid den nyuppförda vårdcentralen, som inrymmer bl.a. folktandvårdsklinik, finns fem behandlingsrum. Av dessa fem utnyttjas ett rum under heltid och ett annat rum under halvtid. Allmänheten undrar över det meningsfulla i att ha modern tandvårdsutrustning outnyttjad. Det kan ju inte vara ekonomiskt försvarbart. När det sedan gäller allmänhetens berättigade krav på tandvård, som inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt, har man full förståelse för kritiken mot de ansvariga myndigheterna.

Jag är också medveten om att både tandvårdschefen och sjukvårdsstyrelsen med olika åtgärder söker intressera tandläkare för att etablera sig inom folktandvården i Karlsborg. Dessa ansträngningar har dock ännu ej gett önskvärt resultat. Jag kan inte underlåta att påtala de negativa konsekvenserna av tilllämpningen av gällande bestämmelser. Det är tydligen så, att en privatpraktiserande tandläkare kan flytta sin praktik men att ingen annan kan etablera sig i hans ställe. Något nytillskott får inte förekomma bland landets privatpraktiserande tandläkare. Jag kan inte föreställa mig att det var vare sig socialministerns eller övriga ansvariga myndigheters mening att bestämmelserna skulle få sådana konsekvenser, att en hel bygd som tidigare haft privatpraktiserande tandläkare skall bli fullständigt utan tandläkare. De erfarenheter som vunnits av tandvårdsreformen och gällande bestämmelser om ersättningsetablering bör utgöra anledning till att åtgärder vidtages i syfte att vidga möjligheterna för en etablering av privatpraktiserande tandläkare i de orter där vakanser uppstått på grund av att tidigare tandläkare flyttat praktiken. Jag uppfattar socialministerns svar så, att de gamla bestämmelserna kvarstår. Detta anser jag vara beklagligt. Jag är, herr talman, medveten om att jag inte kan komma hem till Skaraborgs län och tala om för karlsborgsborna att nu har socialministern lovat dem att de skall få så och så många nya tandläkare, men kanske får jag förmedla en hälsning att socialministern och de ansvariga myn digheterna har full förståelse för den prekära tandvårdssituation som råder — Nr 15 i Karlsborgsbygden och att åtgärder skall vidtagas i syfte att förbättra tandvårdsmöjligheterna för berörda invånare i denna bygd. Denna interpellation har, herr talman, varit ett led i strävan att kanalisera den oro och det missnöje som råder inför tandvårdssituationen i Karlsborgs Om översyn av bygden. etableringsbestäm Jag ber att än en gång få tacka för svaret. melserna för privatpraktiserande Herr socialministern ASPLING: tandläkare Herr talman! Jag vill inte här i riksdagen diskutera enskilda fall av ersättningsetablering. Det är riksförsäkringsverket som har hand om dessa frågor, det vill jag påpeka för herr Börjesson i Falköping. Några gånger har ärenden om dispens från reglerna emellertid varit uppe i departementet. Det har då rört sig om fall där en tandläkare som redan har tjänst på en ort velat etablera sig som privatpraktiker på en annan. Detta skulle ha fått till följd att tandläkarens patienter på den gamla orten blivit lidande. Får en nyexaminerad tandläkare börja som privatpraktiker utan att det är fråga om ersättningsetablering, kommer på motsvarande sätt folktandvården på en annan ort att berövas resurser att klara sin tandvård, bl.a. av barn och ungdom. Inte sällan står det f.ö. — låt mig understryka det —- en modern och välutrustad mottagning och väntar på tandläkare på folktandvårdskliniken i samma ort där tandläkaren begär att få dispens för att etablera sig som privatpraktiker. Det är landstinget som har ansvaret för folktandvården och som måste göra vad som är möjligt för att underlätta situationen i de orter som har brist på tandläkare. En utbyggd offentlig vård genom folktandvården är på sikt det enda som kan garantera patienterna överallt tillgång till tandvård. Olika åtgärder måste därför vidtas för att slå vakt om folktandvårdens utbyggnad i enlighet med den beslutade tandvårdsreformen. Låt mig slutligen påpeka att det system för att ta hand om nya patienter som skall prövas med början den 1 januari 1976 kommer att ge bättre möjligheter att överblicka de skillnader i tillgång och efterfrågan på tandvård som finns mellan olika orter. Detta har stor betydelse när det gäller att bedöma vilka åtgärder som kan behöva sättas in. Som jag tidigare framhöll i mitt svar överväger riksförsäkringsverket och socialstyrelsen nu hur man skall kunna underlätta situationen för orter som har tandläkarbrist.

Herr talman! Jag är helt införstådd med etableringsbestämmelsernas syfte, nämligen att garantera att folktandvården får det nettotillskott av nyexaminerade tandläkare som förutsattes i samband med reformens genomförande. Men därifrån är det långt till att acceptera det förhållandet att när en privatpraktiserande läkare flyttar från orten, får icke någon annan etablera sig i hans ställe.

Vid prövningen av sådan dispens skall hänsyn tas till de befintliga resurser som folktandvården kan erbjuda. Det svar som socialministern lämnat betraktar jag som i viss mån både negativt och positivt.

Detta inger, herr socialminister, vissa förhoppningar för de orter i vårt land som i likhet med Karlsborg har mycket stora bekymmer när det gäller att ordna en tillfredsställande tandservice och där tandvårdssituationen är ytterst prekär. Men jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan konkreta åtgärder vidtas. Med vackra förhoppningar kan man inte klara av svårigheterna — det gäller att ta konkreta och snabba initiativ.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att medverka till en översyn av förordningen angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare så att utgående livräntor står i bättre överensstämmelse med de kostnadsstegringar som ägt rum. I interpellationen berörs en skada som drabbade en fiskare år 1929. Vid denna tidpunkt gällde en förordning om särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall. Livräntor som har utgått med stöd av denna förordning har höjts 1956 enligt den i interpellationen nämnda omregleringsförordningen med sammanlagt nära 120 96 när det har gällt sådana äldre skadefall som det här är fråga om. Ytterligare höjningar har skett genom en ny förordning i samma ämne från 1962, då den höjda livräntan ökades med ytterligare 30 926, och genom en förordning år 1967 om värdesäkring av livräntor som utgår av statsmedel med ytterligare 25 926. Genom 1967 års förordning skedde vidare en anknytning till basbeloppet som fram till nu har medfört en höjning med Som har påpekats i interpellationen har resultatet av alla de höjningar som har skett under årens lopp ändå blivit ganska begränsat. Anledningen härtill är naturligtvis att de belopp som ursprungligen bestämdes framstår som låga mätt i det nutida penningvärdet och mot bakgrund av den allmänna välståndshöjning som skett. En annan anledning i just det fall som berörs i interpellationen är den sänkning av livräntan som sker i samband med att den skadade fyller 67 år. Detta är givetvis en följd av att förmånerna från den allmänna pensioneringen då börjar utgå. Yrkesskadeförsäkringskommittén överlämnade i förra veckan sitt betänkande om ersättning vid arbetsskada. Betänkandet är nu ute på remiss. Kommitténs förslag innebär genomgripande förändringar bl.a. när det gäller beräkningen av livränta för inkomstförlust som drabbar den som skadats i sitt arbete. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1977 och gälla skador som inträffar efter ikraftträdandet. Hur man i olika avseenden skall förfara med de äldre skadefallen skall kommittén nu överväga under det fortsatta utredningsarbetet med sikte på ett betänkande i dessa frågor under våren 1976. Den översyn av vissa livräntor till fiskare som efterlyses i interpellationen ingår således i yrkesskadeförsäkringskommitténs pågående utredningsarbete.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet Aspling också för svaret på denna interpellation. Statsrådet hänvisar till det betänkande från yrkesskadeförsäkringskommittén som nu remissbehandlas. Det är utomordentligt tacknämligt att den gamla lagen när det gäller bl.a. beräkningen av livränta ersätts av nya regler. Det är synnerligen angeläget att det fortsatta utredningsarbetet omfattar de äldre skadefallen. Efter år med mycket knapp livränta är det ett rättvisekrav att man tar hänsyn även till dem när den nya lagen skall träda i kraft den 1 juli 1977. Anledningen till min interpellation är ett konkret fall av principiell betydelse. Samtidigt belyser fallet de orättvisor som råder i fråga om fastställandet av livräntor. Det här exemplet gäller en fiskare som ådragit sig en skada i yrket med invaliditet som följd.

Av det sagda framgår att riksförsäkringsverket visserligen meddelat vissa uppjusteringar, men det framgår samtidigt att själva beräkningsgrunden utgör den inkomst som vederbörande hade vid själva olycksåret 1929. Värdesäkringen torde i det här fallet vara ganska diskutabel. De löner som utgick 1929 och åren dessförinnan har nu mångdubblats, varför beräkningsgrunderna i de här fallen verkligen kan ifrågasättas. Det kan inte vara riktigt att fastlåsa en livränta efter ett löneläge som var avsevärt lägre när olyckan inträffade jämfört med om olyckan inträffat vid en senare tidpunkt. Otvivelaktigt torde det vara motiverat att livräntorna blir föremål för inte bara en viss uppjustering genom en s.k. värdesäkring, utan också för en omräkning t.ex. vart femte år, med hänsyn till det allmänna löneläget och den lön som gäller inom resp. yrkesområde. Det bör dock vara så att största möjliga hänsyn skall tas till att livräntorna, i detta speciella fall fiskarnas livräntor, bättre står i överensstämmelse med de kostnadsstegringar som skett. Mitt anförda exempel visar att så inte är fallet. Jag är emellertid tacksam för att dessa frågor nu har uppmärksammats, och det är helt nödvändigt att även gamla skadefall blir föremål för noggrann prövning.

Herr talman! Den lag som vi diskuterar —- om arbetstagares rätt till ledighet för studier — har varit i kraft endast sedan årsskiftet. Moderaterna återkommer med samma krav som i fjol: man vill begränsa lagen på fyra viktiga punkter. För det första vill man förkorta kvalifikationstiden för rätt till ledighet för studier. För det andra vill man begränsa studietiden till högst 18 månader. För det tredje vill man utesluta s.k. objektanställd personal, vilket i praktiken bl.a. skulle innebära att en stor grupp av byggnadsarbetare skulle ställas vid sidan om den här lagstiftningen. För det fjärde vill man ta bort den företrädesrätt till ledighet för fackliga studier som finns i lagen. I reservationen nöjer man sig med att kräva en utvärdering av denna lagstiftning. I sakfrågan är att säga att utskottet har samma mening nu som i fjol, nämligen för det första att sådana begränsningar skulle innebära väsentliga försämringar för de anställda. För det andra är lagen dispositiv på flera punkter. Den kan alltså genom förhandlingar anpassas efter olika branscher och olika storlekar på företagen. För det tredje anser utskottet att vi har alltför kort praktisk erfarenhet av denna lagstiftning — den har knappast trätt ut i det praktiska livet — för att nu göra en utvärdering av lagen.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

Herr talman! För att kunna göra en utvärdering av en lag behöver man ha en längre tids erfarenhet av hur den har verkat i praktiken. Det har vi inte hunnit få i det här fallet, och därför tycker vi att en utvärdering nu skulle vara meningslös. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I den nya riksdagsordning som infördes 1974 finns en bestämmelse som ger utskotten rätt att hålla sammanträde samtidigt som kammaren sammanträder, under förutsättning att kammarbehandlingen inte avser avgörande av ärenden. Dessutom krävs i denna bestämmelse att utskotten dessförinnan fattat ett enhälligt beslut härom. Detta är enligt min uppfattning en felaktig bestämmelse, eftersom den kan hindra kammarledamot som så önskar att i kammaren avlyssna eller delta i debatt av allmänt intresse. Denna bestämmelse bör därför, som yrkats i en motion av herr Ahlmark m.fl., upphävas. Även om denna nya bestämmelse används ganska sparsamt har den tillämpats på ett sådant sätt att utskottet ofta fortsatt pågående sammanträde när plenum har börjat, utan att utskottet har fattat något formellt protokollfört beslut härom. Man har helt enkelt släckt lampan ”Sammanträde pågår” och sedan fortsatt sammanträdet som om ingenting hänt. Ett betydande tryck har därmed uppstått på den ledamot som önskat bryta sammanträdet för att bege sig till kammardebatten. Något fall där förslag om fortsatt utskottssammanträde under plenum har avslagits finns heller inte. Jag tror inte att den här bestämmelsen fyller något behov. Det är i allmänhet inte möjligt för ett utskott att i förväg avgöra när kammaren ägnar sig åt frågesvar och när kammaren ägnar sig åt avgörande av ärenden. För utskottens planering av sitt arbete vore det därför en fördel att få en entydig bestämmelse härvidlag. Jag anser alltså att man inte genom bestämmelser av något slag skall begränsa riksdagsledamöternas möjligheter att få information i politiska ärenden och yrkar därför bifall till reservationen vid konstitutionsutskot

Herr talman! Jag kunde inskränka mig till att instämma i vad herr Molin har sagt. Det var onekligen ett steg tillbaka när man inte i den nya riksdagsordningen tog in förbudet mot att sammanträda i utskott under plenitid. Det måste tillhöra riksdagsledamöternas demokratiska rättigheter att inte känna sig förhindrade att närvara vid plena. Som herr Molin har nämnt är det ju inte alltid möjligt för en utskottsledamot att påverka ett beslut om utskottssammanträde på plenitid. Jag tror att man får finna andra vägar. Problemet hänger förstås ihop med den stora riksdagen, som ofta ger oss långa debatter, vilket resulterar i att vi kommer i tidsnöd, och så kommer problemet med utskottssammanträden. Konstitutionsutskottet har varit ute och rest och sett på andra parlament. En av anledningarna till utskottsresorna är ju att man skall lära sig ett och annat. I folketinget i Köpenhamn hade man stort besvär med utskottssammanträdena. De var ofta förlagda till plenitid då ärenden avgjordes, och det var ingen som var till freds med det, vill jag minnas. Inte ens herr Glistrup var av annan mening. Sedan kom vi till stortinget i Norge. Där planerade man i förväg de stora debatterna. Man bestämde hur lång tid de skulle ta, och sedan portionerade man ut debattid till de olika partierna proportionellt. Det tyckte jag var en bra åtgärd. Då visste man när och var en debatt slutade, och man kunde planera in andra sammanträden och verksamheter. Det vore något att tänka på. Jag tror att det är riktigare att gå sådana vägar än att inskränka på riksdagsmannens möjlighet att närvara i kammaren. Nu kan man tycka att viljan till sådant inte är så stor ändå, så det gör kanske detsamma. Men man skall inte beträda den breda vägen med lagens stöd. Herr talman! Jag vill varmt yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Man får väl ändå säga att utskottets ordförande spelar över något fruktansvärt när han utmålar alternativet till den nuvarande ordningen: Om reservanterna skulle vinna får vi stiga upp kl. 5 om morgnarna och gå till riksdagen. Det är väl ändå inte herr Johanssons i Trollhättan allvarliga mening? I slutet av sitt anförande sade herr Johansson i Trollhättan att möjligheten bör finnas för alla eventualiteters skull; det kan inträffa någon gång att man behöver utnyttja den, behovet är inte så stort osv. I så fall skall man väl inte måla upp en sådan karikatyr. Jag blir förbluffad över att en så stringent herre som herr Johansson gör sig skyldig till något sådant. Herr Johansson nämnde också vårt besök i Danmark och sade att där inte fanns någon som skulle våga rubba den ordning man har. Nåja, det sade man väl ingenting om. Men det väsentliga är att ingen var till freds med ordningen. Alla framhöll den som ett problem. Det är underligt att ordningen med ett förbud fungerade i gamla riksdagen, herr Johansson. Jag vill minnas att vi aldrig steg upp tidigt på morgnarna och gick till något utskott. Det gick bra att ha förbud mot utskottssammanträde på plenitid. Herr Johansson vet också att det visst inte är så att riksdagsmannen alltid kan påverka situationen. När det sitter en suppleant i utskottet då utskottet beslutar om ett sammanträde har den ordinarie ledamoten inte möjlighet att göra sin stämma hörd. Den här ordningen inskränker därför verkligen den demokratiska friheten. Jag tycker inte att det har anförts några skäl som ger oss anledning att frångå vår reservation. Vi är tyvärr i det läget att lotten får avgöra saken, men det kan ju ordnas på annat sätt, t: ex. genom att någon klok man - eller kvinna får det kanske vara — röstar med oss i den kommande voteringen.
Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande manade fram bilden av täta morgontidiga sammanträden i utskotten. Men dessförinnan sade herr Johansson i Trollhättan själv att den här möjligheten bara kunde tänkas användas i undantagsfall. Då är väl den naturliga slutsatsen att man i de sällsynta fall när utskottens arbete motiverar det får ta till möjligheten att ha ett och annat morgontidigt sammanträde. Jag tror att det för utskottens planering av sitt arbete är väsentligt att man har en entydig bestämmelse. Då behöver man inte sitta och fundera över när kammaren ägnar sig åt frågesvar och när kammaren ägnar sig åt att besluta i ärenden. Jag tror alltså att det för utskotten skulle vara en fördel att få en klar bestämmelse härvidlag.

Herr talman! Det är klart att man kan ha det moraliska modet att säga ”jag kan inte vara med om det här beslutet”. Men hur blir det om man inte är närvarande? Det hjälper ju inte att man sitter hemma eller på annat håll och är modig. I utskottet sitter en suppleant och beslutar i ärendet och den ordinarie ledamoten ställs inför fait accompli. Herr Johanssons i Trollhättan resonemang håller alltså inte. Det låter på herr Johansson i Trollhättan som om vi från oppositionen hade ställt riksdagen i lottsituationen. Det är lika mycket herr Johanssons parti som har ställt oss i lottsituationen, så det tycker jag inte är något skäl att anföra.

Herr talman! Direktreklamen har expanderat mycket kraftigt under = direktreklamföresenare år. Den beräknas i dag ta i anspråk inte mindre än en femtedel = tag av alla reklamutgifter. Datatekniken har gett stora möjligheter att nå medborgare med direktstyrd information. Vi står sannolikt inför en mycket betydande expansion på den databaserade direktreklamens område. Detta kan leda till att medborgarnas integritet i olika sammanhang hotas. Dataregistren innehåller ibland känslig och detaljerad information om den enskilde. Det finns all anledning att i de här sammanhangen vara på sin vakt, och vi har här i kammaren åtskilliga gånger haft anledning att diskutera just integritetsskyddet för den enskilde i samband med datafrågorna. Ägandet till direktreklamföretagen är då naturligtvis av speciellt intresse. Särskilt känsligt blir det om politiska intressen är inblandade i direktreklambranschen. Det politiska parti som kontrollerar ett marknadsledande direktreklamföretag har alldeles speciella förutsättningar att påverka medborgarna. Det ger naturligtvis också partiet i fråga ekonomiska fördelar. Andra partier anser sig kanske inte ha möjlighet att använda sig av företagets tjänster, därför att den egna planerade verksamheten då röjs för politiska motståndare. Läget i Sverige i dag är att Sveriges största direktreklamföretag ägs av det socialdemokratiska partiet. Företaget - Direktus AB — inköptes 1971 av Arebolagen, som till 75 96 ägs av det socialdemokratiska partiet. Resten ägs av den partiet mycket närstående Folkparkernas centralorganisation. För att kunna bedriva en systematisk och effektiv direktreklamverksamhet krävs stora resurser. Sådana har i vårt land endast det socialdemokratiska partiet. Detta partis ekonomiska resurser står i en alldeles speciell klass, långt över vad de andra politiska partierna, representerade i denna kammare, tillsammans kan prestera. Det finns då naturligtvis en risk för att de politiska partierna i sin verksamhet, t.ex. i valrörelsen, tvingas arbeta under väsentligt olika villkor. Riksdagen har tidigare varit mycket restriktiv när det gällt att lagstifta om de politiska partiernas verksamhet. Det finns enligt mitt sätt att se ingen anledning att nu frångå denna princip. Däremot finns det anledning att instämma i den allmänna bedömning av ägarintressen för politiskt parti i direktreklamföretag som utvecklas i motionen 987 av herr Danell. Det är i ett sådant här fall lämpligt och tillbörligt att riksdagen ger sin principiella uppfattning till känna. parti att inneha ägarintressen i direktreklamföretag nr 19 finns det all anledning för kammaren att ställa sig bakom. Där uttalas nämligen, utan krav på lagstiftning, betänklighet inför en utveckling, där ett politiskt parti har betydande intressen i ett marknadsledande företag inom direktreklambranschen.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

Herr talman! Frågan om politiska partier skall förbjudas inneha ägarintressen i direktreklamföretag blir av naturliga skäl i första hand en bedömning av vilket svängrum som partier och organisationer skall åtnjuta i en demokrati. I en diktaturstat — oavsett om det rör sig om en persondiktatur, en militärdiktatur eller en enpartidiktatur — är frågan enkel. Där finns ingen av staten okontrollerad föreningsverksamhet. Hela den del av medborgarnas aktivitet som kan vetta mot politiken är hårt reglerad. I en demokrati är fria partier och fri föreningsverksamhet tvärtom själva livsluften, själva förutsättningen för det demokratiska systemet. Men denna frihet kan, om den drivs till sin ytterlighet, också bli en fara. I varje fall riskerar man oarter. För flera tiotal år sedan kom jag att studera hur religiösa samfund i USA lade upp sin verksamhet. Där fanns inte bara den egna tidningsverksamheten och det egna bokförlaget. Nej, där fanns också en hel affärskoncern som rymde nästan allt från bankoch försäkringsverksamhet till detaljhandel — radioverksamhet ej att förglömma. För en person som är fostrad i det ideella Folkrörelsesverige blev reflexionen: Sådant sker bara i USA — sådant händer inte här. Men det gör det! Det finns också i vårt land religiösa samfund med en starkt kommersialiserad verksamhet. Det har sina förklaringar som jag inte skall gå in på nu och här. Och vi har ju åtminstone ert parti i vårt land som utvecklat kommersialiteten ganska långt — åtminstone indirekt. Det ärende vi nu diskuterar handlar i själva verket om det socialdemokratiska företagsengagemanget i AB Förenade Arebolagen, även om det inte står rakt ut i utskottsbetänkandet. Vad är då Arebolagen? Arebolagen ägs till 85 96 av det socialdemokratiska partiet. Det är en koncern med mer än dussinet dotterbolag, alla verksamma i reklambranschen. Går vi ut på gatan hittar vi affischpelare som ägs av AB Utereklam, och åker vi tunnelbana möts vi av AB Tunnelbanereklam, för att nämna ett par exempel. Men låt mig säga att det inte är denna del av affärsengagemanget som är diskutabel. Vad man blir betänksam inför är dotterbolaget Direktus, som sysslar med adresser, distribution av direktreklam och registeruppläggningar, ett relativt stort företag på direktreklamsidan. Direktreklamen i allmänhet tenderar att bli ett problem i vårt land. Den är uppbyggd på idén att ju mer man vet om oss konsumenter, desto lättare är det att komma åt oss med reklam. Genom att lägga — Nr 16 upp detaljrika register över våra vanor, intressen, åldersgrupper, yrken Onsdagen den och inkomster blir det lättare för reklamen att välja ”målgrupp” och 5 november 1975 träffa prick. Flera företag, inte bara Direktus, tjänar pengar på att sälja = oss som konsumentgrupper till affärsföretagen. Förbud för politiskt Man samlar in adresser på alla nygifta — en viktig grupp för affärsmän = parti att inneha som säljer möbler, husgeråd, böcker, frysboxar osv. Man tar reda på alla — ägarintressen i nyblivna mammor, så att de kan bearbetas med reklam om småbarnskläder, — direktreklamförebarnvagnar och barnmat. Det har t.o.m. hänt att nyblivna mam = tag mor, vars barn dött, uppvaktats med ”gratulationer” i samband med reklam för babyartiklar. Man uppvaktar folk som fått tillbaka på skatten. Man delar upp dem i grupper. De som fått över 1 0C97 kr. tillbaka kanske resebyråerna vill ha en förteckning på; det går ofta att övertala dem till att köpa en resa. I den mån vår ännu så länge föga prövade datalag tillåter det kan man med registers hjälp snabbt ta fram den rätta målgruppen. Många medborgare är obehagligt berörda av direktreklam. De känner sig utlämnade åt i2kniken. De kan inte förstå hur det gått till att någon har så god kännedom om deras familjeförhållanden och ekonomi. Ännu värre blir det, då familjen utsätts för ett partipolitiskt utbud av just denna typ. Man observerar att man tillhör en viss målgrupp. Hur har man kommit in i den? Att det socialdemokratiskt ägda Direktus är aktivt i denna ömtåliga bransch kan ännu så länge verka tolerabelt — men hur blir det på sikt? Vart bär det hän om ert parti genom ert företag blir ensam herre på täppan? Borde inte den debatt som pågår om monopoltendenserna i massmediebranschen mana till viss försiktighet också på direktreklamområdet? Det ligger inte för oss i centern att ropa på lagstiftning, så fort en utveckling ser illavarslande ut. Här kan man citera ordspråket ”ju mera lag, ju mindre rätt”. Vi vill i första hand lita till självsanering, och vi gör det också i det här fallet. Visst kan det förefalla tröttsamt att år efter år ta upp frågan.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

Herr talman! När man lyssnar på herr Björck i Nässjö och herr Nordin kan man få intrycket att det pågår en kraftig monopolisering av direktreklamen, att det bara finns ett parti som fullt ut kan använda sig av direktreklam och att vi i det här landet inte har en fungerande datalag 2 parti att inneha ägarintressen i direktreklamföretag och datainspektion. Egentligen är deras inlägg här, speciellt herr Nordins, ett allvarligt underbetyg åt de borgerliga ledamöterna i datainspektionen. Om de bestämmelser som vi i dag har och som reglerar direktreklamföretagens användning av dataregister inte är tillräckliga, varför har då de borgerliga representanterna i datainspektionen inte tagit initiativ till ytterligare restriktioner? Det är ju inte första gången detta ärende är uppe. Sköter de borgerliga ledamöterna inte sina uppgifter eller kan det möjligen vara så att de är bättre informerade än vad herr Nordin och herr Björck förefaller att vara? Jag vill i aila fall uttrycka tacksamhet för en sak och det är att vi denna gång slapp höra herr Björck påstå att genom Direktus ligger ett omfattande dataregister i händerna på ett enda parti. Det felaktiga påståendet förekom i förra årets debatt. Men i övrigt tvingas jag konstatera att det är en vrångbild som de borgerliga talarna här tar fram. Vi fick ju slående exempel på hur vårdslöst man handskas med fakta. Herr Björck yttrade att socialdemokraterna äger 75 26 av Arebolagen, herr Nordin säger 85 26. Någon av er måste ju ha fel. Herr Björck talar om att direktreklamen expanderar alldeles särskilt starkt. Ja, men vad säger moderatmotionerna om detta? I 1973 års moderatmotion sägs att direktreklamen utgör en fjärdedel av alla reklamutgifter. I motionen i år sägs att direktreklamen bara tar i anspråk omkring en femtedel av alla reklamutgifter. Men kan inte ha en särskilt stark expansion och samtidigt en kraftigt sjunkande andel i de totala reklamutgifterna. Ni lämnar motstridande uppgifter och handskas ovarsamt med fakta. Utgångspunkten för reservationen är motionen av herr Danell. Det är en mycket märklig motion. I texten tar motionären klar ställning på den avgörande punkten, men tre rader längre ned hemställer han om raka motsatsen. Motionen mynnar ut i ett krav på lagstiftning med förbud för politiskt parti att inneha ägarintressen i direktreklamföretag. Men i stycket ovanför hemställan säger herr Danell: ”Riksdagen har av tradition avstått från åtgärder som innebär lagstiftning när det gäller de politiska partiernas verksamhet. Det finns enligt min mening ingen anledning att frångå denna princip.” Enligt motionären finns det alltså ingen anledning att föreslå det han föreslår. Ändå gör han det. Att tala om en logisk kullerbytta räcker knappast till för att beskriva den avancerade akrobatik som det är fråga om och där motionären mer eller mindre slår knut på sig själv. Det är klart att vi alla kan begå misstag. Motioner arbetas ofta fram under stark tidspress. Det är därför inte underligt om det kan insmyga sig fel i en motion. Men herr Danells motion i år är ju en ordagrann avskrift av motionen från förra året. Herr Danell har alltså haft ett år på sig för att rätta eventuella fel. Hur är det då möjligt att han i motionen frångår en princip som han säger att det enligt hans egen uppfattning inte finns anledning att frångå? Och hur kan han göra det två år å rad? Nu är utskottet enigt om att motionen bör avslås, men tyvärr vill de borgerliga stryka den litet medhårs, och de vill att riksdagen skall göra ett uttalande. I herrar Björcks i Nässjö och Nordins inlägg kom det fram framför allt tre huvudargument till förmån för detta. Det första huvudargumentet är: Direktreklam med hjälp av dataregister kan vara ett hot mot den enskilda människans integritet. Ja, visst kan det vara så. Det är därför vi har infört datalagen och datainspektionen. Och anser vi att skyddet ändå inte räcker skall vi naturligtvis skärpa lagen och skärpa kontrollen. Men man löser inte det problemet genom att ändra ägarintressena i ett av de direktreklamföretag som finns. För de enskilda människorna, som får direktreklamen, märks det ingen skillnad mellan om avsändaren köper sina tjänster av företagen eller skickar i väg material från ett företag där han har ägarposition. Jag delar på många punkter herr Nordins kritiska syn på direktreklam. Jag anser att den bör hållas i mycket strama tyglar. Men låt oss då göra det och låt oss inte förvilla bilden genom att tala om någonting annat. På det här området är det alldeles uppenbart att förändring av ägarförhållandena i ett av de många direktreklamföretagen inte löser de problem som kan vara förenade med direktreklam. Det andra huvudargumentet innebär att man säger: Om ett politiskt parti har ägarintressen i ett direktreklamföretag kan det ge ekonomiska och andra fördelar till det partiet. Det är naturligtvis riktigt, på samma sätt som moderaterna kan ha ekonomiska fördelar av att de äger fastigheter, på samma sätt som ett borgerligt parti kan ha ekonomiska och andra fördelar av att det äger en monopoltidning. Det gör de i mycket stor omfattning som bekant. Skall vi också uttala betänkligheter mot att partierna äger fastigheter, tidningar och andra tillgångar som kan ge fördelar? Skall vi kanske rent av tillsätta en grupp som går igenom partiernas tillgångar och ser efter vilka av dem som kan tänkas ge fördelar åt partierna och om partierna i så fall skall avhända sig äganderätten till dem?

Jag vill inte ställa mig bakom den här formuleringen, därför att den bygger på förutsättningen att de anställda inte uppträder på ett korrekt sätt, men om man använder formuleringen om direkt reklamföretag kan man med minst lika stor rätt göra det när det gäller monopoltidningar och annonsering. Formuleringen skulle i det fallet bli: En situation kan lätt uppstå där övriga partier inte anser sig kunna utnyttja tidningens annonstjänster utan risk för att deras planerade verksamhet kommer till ägarens kännedom. Har ni dessutom tänkt på att en annan konsekvens av ert resonemang parti att inneha ägarintressen i direktreklamföretag är följande. Ni säger att om en politisk motståndare visserligen inte driver men i alla fall äger ett direktreklamföretag, kan det hända att man drar sig för att använda det. Det kan komma till ägarens kännedom. Tänk om alla partier skulle resonera så! Det är ju ingen hemlighet att privata ägare till reklamföretagen som regel har borgerliga sympatier. Det finns t. 0. m. exempel på att mycket aktiva representanter för ett borgerligt parti haft intima relationer med direktreklamföretag. Hur skall man ställa sig i sådana fall? Hur skall ett parti ställa sig till reklamföretag som ägs av privatpersoner, som mycket väl kan vara starkt intresserade av att partiet råkar ut för allvarliga motgångar? Kan inte konsekvensen av ert eget resonemang bli motsatsen till det ni säger? Kan man inte lita på att de anställda uppträder korrekt, borde egentligen varje parti skaffa sig ett eget reklamföretag för att trygga sina intressen. Det kunde vara frestande att säga att vad det här är fråga om är att under principiell täckmantel försöka ge socialdemokraterna ett tjuvnyp och att det är ungefär vad de borgerliga kan enas om i nuvarande läge. Men så enkelt får det väl inte lov att vara, och jag vill inte heller göra påståendet, ty vi har ändå seriösa partier här i riksdagen. Men vi måste göra klart rent konkret — och det har ni inte gjort — vad det är i Direktus reklambrev som är eller kan bli ett hot mot integriteten eller demokratin. Vi måste försöka att ge en konkret beskrivning av vad det är som utgör hotet.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

Herr talman! Herr Bergqvist måste ha en mycket otacksam uppgift här i kammaren. Såvitt jag kan förstå har herr Bergqvist en radikal grundinställning och är kritisk mot en rad företeelser i samhället. Reklam är något som vi i andra sammanhang hört herr Bergqvist vara kritisk mot. Men så snart socialdemokratiska partiet är involverat är alla betänkligheter bortblåsta hos herr Bergqvist, oavsett vilka frågor det gäller. Då är han den nitiske försvarsadvokaten, en Henning Sjöström i miniatyr, här i kammaren. Herr Bergqvists anförande handlade ju inte om det som motionen tar upp. Han gjorde svepande generaliseringar och han talade om andra företeelser, men han vägrade att gå in i en sakdiskussion. Han talade om detaljer i stället för om det principiellt intressanta. Jag har i min hand, herr Bergqvist, ett intressant aktstycke, en bok med titeln DR-guiden, utgiven av Direktus AB. Jag skall citera ur den för att visa vilka metoder och vilken inställning ett nära nog helägt socialdemokratiskt reklamföretag har just till reklamen. På s. 11 står det: ”Direktus näringsregister är en ny typ av register som ger dig utökade möjligheter att arbeta bättre och effektivare med direktreklam. —-—-—- Du kan i princip skräddarsy dina målgrupper helt enligt egna önskemål.” Och vad är det för målgrupper? Ja, det är en lång rad målgrupper som man erbjuder företagen att köpa. En intressant målgruppsuppräkning finns på s. 97. Den har rubriken ”Ideella och kulturella organisationer”, och där finns organisationer angivna i följande ordning: ”religiösa organisationer, svenska kyrkans församlingar, frikyrkliga församlingar, övriga ideella och kulturella organisationer, politiska organisationer, nykterhetsorganisationer samt konsumentoch motororganisationer. Man skulle kunna fortsätta att läsa en hel del och plocka fram särskilda register för hundoch hästkapplöpningar, djurparker och nöjesfält och allt annat som Direktus erbjuder sina kunder. Så sade herr Bergqvist någonting om data och menade att det väl inte var så farligt, i alla fall inte när det gällde Direktus. Men vad står det på s. 105 i Direktus egen reklambroschyr? Jo, att ”byggfaktaregistret ger dig tillgång till en helt unik databank som innehåller kompletta uppgifter om alla planerade och pågående byggprojekt här i landet”. Man exemplifierar vidare vad man kan klara av på det här området: ”Du kan t.ex.”, skriver man på s. 108, ”beställa etiketter på alla skolor med utlyst entreprenad som ligger i Stockholms län. Du kan också beställa adressetikett till byggherrar, som planerar att bygga till industrilokaler eller lager.” Om vi går till s. 112 — och nu tycker jag det börjar bli verkligt intressant! — finner vi där ”Konsumentregistrets innehåll”. Det upptar 8,3 miljoner människor enligt den här braskande reklamen. Vad är det för uppgifter, herr Bergqvist, som man lämnar där? Jo, man erbjuder följande selekteringsmöjligheter: Personnummer, namn, bostadsadress, postnummer och ortsadress, kön, civilstånd, egen inkomst eller familjeinkomst, barnens antal och ålder, län församling, blockregion, tätortsgrad. Man talar om — fortfarande på s. 112 — följande: ”Registret ger t.ex. möjligheter att selektera på gifta kvinnor i åldrarna 25-45 år boende i orter med 50 000-100 000 invånare. Genom att kombinera med fastighetsägarregistret” — här är man också duktig! — ”kan man dessutom lägga till något kriterium, exempelvis att de ska bo i enfamiljsvilla.” Och då kan man också bryta ner på hustyp. På s. 116 talar man om hur bra man är i det fallet. Detta har verkligen en stor betydelse för den principfråga som vi diskuterar. På den sidan bryter man i det här företaget, som ägs av det socialdemokratiska partiet, ner så här långt: ”En våning utan källare och inredd vind En våning med källare men utan inredd vind En våning med källare och inredd vind eller suterrängvåning”. — Jag skall inte fortsätta att räkna upp alla de noggranna klassificeringstyper som fortsätter på s. 116. Jag skall inte läsa mer ur den här DR-guiden, även om det där vimlar av uppgifter av det här slaget, som det sannerligen skulle vara intressant att fortsätta att titta på.

Det är därför, herr talman, som vi i utskottet har sagt att vi känner oro inför denna utveckling, med ett politiskt parti involverat. Vi vill inte lagstifta, men vi har ansett att det borde ankomma på det politiska partiet självt att kritiskt granska sin egen verksamhet och vidta de åtgärder som kan behövas. Den självkritiken har vi emellertid på intet sätt fått höra någonting om i dag av herr Bergqvist, enligt hans resonemang tycks problemen vara minimala — så länge det är fråga om ett socialdemokratiskt företag!

Herr talman! Till skillnad från herr Björck i Nässjö vill jag inte använda tiden här i talarstolen till att göra reklam för Direktus. Jag har för min del sett den här frågan mera ur principiell synpunkt, och det ger mig anledning till några kommentarer till herr Bergqvists inlägg. Herr Bergqvist sade rent allmänt att herr Björck och jag är vårdslösa med fakta och nämnde såsom ett exempel på detta att jag gjorde gällande att socialdemokraterna äger 85 6 av Arebolagen, medan herr Björck ansåg att det bara är 75 26. Men den siffra jag har nämnt liksom de uppgifter i övrigt jag gett om företaget har jag hämtat ur de handelskalendrar som finns i biblioteket, och kalendrarna bygger i sin tur på uppgifter från de företag som de omfattar. Finns det felaktiga siffror i dem på den här punkten, lär det i så fall vara företagets fel. Jag ger gärna herr Bergqvist tillfälle att nu tala om, vad som är den rätta siffran. Om 85 ?6 är fel, så säg åt företaget att rätta sina uppgifter till nästa kalender, så kommer vi ifrån det felet! Man kan bedriva direktreklam på flera sätt. Det är ju inte alls nödvändigt att göra det med användning av dataregister, men om man gör det gäller självfallet datalagen, och datainspektionen kopplas in. Vi vet att denna inte har existerat så länge. Herr Bergqvist och jag har tillsammans varit på studiebesök hos datainspektionen, och där fick vi lära oss att vad man i första omgången framför allt får syssla med är att granska de nya register som läggs upp. Sedan är frågan hur dessa register används, och det är där direktreklamföretagen kommer in. Som jag sade är det här för mig mera en principiell fråga — eller en moralisk fråga. Vad skall politiska partier egentligen ägna sig åt? Skall de syssla med allting, skall de vara en diversehandel? Jag fäste mig speciellt vid att herr Bergqvist avslutningsvis sade att han delade min kritiska syn på direktreklamen. Men samtidigt tycker han att det är helt okej att socialdemokratin — ett av de gamla folkrörelsepartierna i vårt land — så djupt och så starkt har involverat sig i den här typen av affärsverksamhet. Har herr Bergqvist aldrig någon gång funderat över det gamla manande ordspråket: ”Där lagen tar slut, där tar hedern vid”?

Herr talman! Herr Nordin sade nu att det här företaget kanske lämnat felaktiga uppgifter om sin egen situation. Men vad jag i all enkelhet tillät mig påvisa var att herr Nordin lämnade en siffra och herr Björck i Nässjö en annan, och jag påstod att båda siffrorna inte kunde vara riktiga på samma gång. Detta tog jag som ett exempel på att man i den borgerliga propagandan handskas litet vårdslöst med uppgifterna; jag lämnade också ett par andra exempel. I och för sig skulle jag kunna gå tillbaka till 1973 års motion och rada upp det ena exemplet efter det andra på felaktiga uppgifter från borgerligt håll. Jag tycker inte att herr Nordin klart skiljer ut vad den här diskussionen handlar om. En sak är ju frågan om partiernas engagemang i affärsverksamhet över huvud taget. Skall och bör partier köpa tidningar, äga fastigheter och ha andra tillgångar? Om det kan man ha en diskussion. En annan diskussion gäller direktreklamen. Bör den begränsas? Bör vi införa restriktioner för den? Finns det anledning att rikta kritik mot utformningen av direktreklamen? Vi måste göra grundläggande distinktioner när vi för vår debatt. Herr Björck gick upp och sade att herr Bergqvist brukar i andra sammanhang tala kritiskt om reklam osv., men så fort socialdemokraterna är inblandade är alla betänkligheter bortblåsta. Då är det plötsligt bra med reklam, då har han inga som helst hämningar. Herr Björck och jag har haft flera debatter i kammaren, och jag vill inte säga att de har varit av särskilt god kvalitet. Det har tyvärr varit rena sluggerfesterna ibland, och jag vill inte gå ifrån mitt ansvar i sammanhanget. Men hur skall vi över huvud taget kunna föra en vettig dialog, om herr Björck kan komma med sådana påståenden trots att jag i mitt tidigare inlägg uttalade att jag är kritisk mot reklam? Jag tycker att reklamen — budskap om varor och tjänster — totalt sett har för stor plats i det svenska samhället, och jag är intresserad av att man håller reklamen i schack på olika sätt. Efter det att jag i mitt första inlägg hade gjort denna mycket klara deklaration kom alltså herr Björck upp och sade att herr Bergqvists betänkligheter, som han yppar i andra sammanhang, är fullständigt bortblåsta. Då frågar man sig: Hur skall vi kunna föra en saklig diskussion i fortsättningen, om vi inte ändå försöker lyssna och förstå litet grand av vad som sägs i inläggen? Nu citerar herr Björck en reklambroschyr från Direktus. Jag förstod inte alls vad detta att man kan få information om byggföretag — vad det är för entreprenader på gång — har att göra med den personliga integriteten. Det är väl en helt annan diskussion. Det är egentligen inte något negativt ur den personliga integritetens synpunkt att det kommer fram upplysningar om byggprojekt osv. Det avgörande är sådan direktreklam som riktar sig till enskilda människor. Herr Björck citerade alltså ur denna broschyr och talade om ett konsumentregister på 8,3 miljoner människor — inte dåligt med tanke på våra befolkningstal i Sverige. Men vad han inte sade är det helt avgörande i sammanhanget, nämligen att Direktus inte förfogar över det konsumentregistret. Det är DATEMA -— ett av Johnsonkoncernen ägt företag — som har detta register. Dit kan Direktus vända sig och få uppgifter, och dit kan även moderata samlingspartiet vända sig för att få uppgifter. Att herr Björck inte nämnde detta i sitt inlägg är desto mer beklagligt som han förra året lämnade en direkt felaktig uppgift på denna punkt. I riksdagsdebatten sade han då: ”Det kan inte vara en lämplig tingens ordning att omfattande dataregister på detta sätt ligger i händerna på ett enda politiskt parti.” Skall man här söka en spindel i nätet, så måste det bli Johnsonkoncernens företag DATEMA, som har 8 miljoner adresser, inklusive hemadresser. Det är dit som alla partier får gå om de vill göra personligt riktad reklam. Direktus har inget personligt dataregister. Det har ett adressregister — ett röretagsoch yrkesregister. Det finns inga hemadresser i den vanliga meningen. Man har en sextondel så många adresser som DATEMA har. Ur integritetssynpunkt är detta register inte alls av samma allvarliga typ som ett personregister. Datainspektionen har klart slagit fast att ett adressregister av Direktus typ icke är ett hot mot den personliga integriteten. Min fråga kvarstår: Om det här verkligen hade varit risker för den personliga integriteten, varför har de borgerliga representanterna i datainspektionen då inte inskridit och krävt ytterligare restriktioner? Era inlägg innebär ju ett underkännande av deras handlande eller brist på handlande, såvida det inte är på det sättet att ni har en felaktig verklighetsbeskrivning. Jag skall med tanke på herr Björcks beskrivning av Direktus också med ytterligare några ord ange vad det egentligen är fråga om. Direktus är inget stort företag i och för sig. Det är ändå ett välskött företag, och själva finessen med det ligger i att man där har samlat tryckning, kuvertering och frankering — allt i ett paket. Det är det som man ofta trycker på i sammanhanget. Men företaget förfogar inte över några register som skulle vara speciellt anmärkningsvärda. Vad företaget framför allt sysslar med är att skicka information från producenter till andra producenter, att sända ut fakturor, att sända ut prenumererade tidningar och att sända ut fackliga medlemsbevis. Valinformation som sådan är en liten del av den totala verksamheten. Inom parentes kan jag säga att när det gäller valmaterial över huvud taget som kommer i brevlådorna, så är det mesta oadresserat och det är helt enkelt valarbetare som delar ut det utan att det är kopplat med utsändning via posten. Det går alltså inte att hävda att något slags direktreklamkapacitet här håller på att byggas upp på ett skadligt sätt — något slags kapacitet som kan utnyttjas som ett hot mot medborgarna, en systematisk påverkan. Pågår det en monopolisering av direktreklambranschen? Detta har de borgerliga partierna här inte påstått. Borde inte socialdemokraterna ha större rätt att klaga över att kanske 80 26 av dagstidningsexemplaren stöder borgerliga partier och intressen, att vi har borgerliga monopoltidningar i stora städer och i viktiga regioner i det här landet?

Nr 16 | Herr talman! För att inte locka fram herr Bergqvists sluggerinstinkter Onsdagen den skall jag fatta mig kort. 5 november 1975 Jag tycker att det är svagt av herr Bergqvist att uppehålla sig så mycket = som han gör vid frågan om det är 75 eller 85 2 ägarintressen för SAP. Förbud för politiskt Resten ligger ju i vilket fall som helst på det närstående Folkparkernas = parti att inneha centralorganisation. Det kan väl ändå inte vara något särskilt seriöst ar — ägarintressen i gument i den här debatten. direktreklamföre Dessutom instämmer jag med herr Nordin: Säg då själv vilken pro = tag centsiffra som är den korrekta! Den upplysningen borde väl herr Bergqvist lämna kammaren, eftersom det nu kanske är litet svårt att få reda på vad som egentligen gäller. Men det är alltså av underordnad betydelse. Jag har, herr talman, citerat ur boken DR-guiden därför att den bl.a. visar att det socialdemokratiska partiet på direktreklamområdet är minst lika framme som vilket privat företag som helst när det gäller att använda metoder som det i andra sammanhang kritiserar.

Man kan inte både äta upp kakan och ha den kvar, herr Bergqvist. Men det är vad socialdemokraterna försöker göra i reklamfrågan. Min respekt för det socialdemokratiska partiets syn på reklamen i det här landet skulle vara betydligt större om man levde som man lärde. Men det har man uppenbarligen ingen tanke på att göra. Då måste det väl finnas någon motivering för det, och den motiveringen är med all säkerhet att det från olika synpunkter innebär så stora fördelar att inneha ett marknadsledande direktreklamföretag att socialdemokraterna har gjort bedömningen att det är värt risken och kritiken. Man har i sin bearbetning av svenska folket med hjälp av direktreklam en så stor fördel av Direktus att man har beslutat sig för att inte bara behålla företaget utan också satsa på att där använda sig av det absolut modernaste inom direktreklamområdet. Slutligen talade herr Berqvist om datainspektionen. Jag tror att den gör vad den kan för att hindra avarter på detta område. Men vad reservationen gäller, herr Bergqvist, är inte reklamen som sådan eller integritetsfrågorna som sådana, utan det är kopplingen mellan reklam— integritet och det socialdemokratiska partiets ägarintressen i ett marknadsledande företag. Det är den kopplingen som gör denna fråga betydligt mera känslig än om det hade varit ett annat företag. Men det är den kopplingen som herr Bergqvist inte vill eller inte kan förstå.

Herr talman! Det är viktigt att slå fast att socialdemokratiska partiet visserligen äger Direktus, men det är inte partiet som driver företaget 29 som reguljär verksamhet. Man innehar ägarintressena. Självklart är det min bestämda uppfattning att om det finns anledning att kritisera bolagets reklam, så skall man kritisera den lika hårt som man skall kritisera missförhållanden över hela fältet. Jag tycker att man skall ta ett gemensamt grepp på reklamen, tvinga den tillbaka i omfattning och över huvud taget se till att sådana fall inte inträffar som herr Nordin talade om, alltså att mödrar vilkas barn har avlidit får reklamförsändelser som gratulerar dem till att ha blivit mödrar osv. Sådant skall inte få förekomma. Det skall man ingripa emot. Det finns på reklamens område mycket att göra för att komma till rätta med sådana avarter. Men vad ni har hängt upp denna fråga på är, att ni har sagt att här finns det stora dataregister som systematiskt kan utnyttjas för att påverka människorna politiskt på ett sätt som innebär ett hot mot den personliga integriteten. Och då har jag påpekat att Direktus inte har några sådana dataregister. De registren finns i det av Johnsonkoncernen ägda företaget DATEMA. Det är där man har de personligt känsliga uppgifterna. Visst är detta något som vi har anledning att se upp med, alltså att det finns stora register som kan kombineras på olika sätt och därigenom utgöra ett hot mot medborgarnas integritet. Det är ett mycket allvarligt problem. Och om vi inte har funnit de riktiga kontrollerna för hur DA TEMA skall få lämna ut sina uppgifter — ja, då får vi skärpa de kontrollerna. Då får datainspektionen kopplas in. Och jag har då bara noterat att de borgerliga ledamöterna i datainspektionen inte har tagit några initiativ för att skärpa restriktionerna utöver vad som redan gäller. Vad är det konkret ni uttalar betänkligheter mot i reservationen? Är det betänkligheter mot ägarkoncentration? Är det betänkligheter mot monopoliseringstendenser? Är det betänkligheter mot direktreklamens utformning? Nej, det är ingenting av detta. Vad som anförs i reservationen är betänkligheter mot att ett politiskt parti innehar ägarintressen i ett företag. Men ni uttalar inte betänkligheter mot att personer som är starkt partipolitiskt engagerade innehar ägarintressen. Ni uttalar inte betänkligheter mot att bolag som ger stöd åt politiska partier innehar ägarintressen i direktreklamföretag. Ni sätter över huvud taget inte in era betänkligheter i en diskussion om makten över opinionsmedlen. Jag har ingen anledning att tala för vänsterpartiet kommunisterna, eftersom vi är motståndare till det partiet. Men låt mig ändå ta det partiet som ett exempel. Om det är så att er analys är riktig — den bygger på förutsättningen att de anställda i ett direktreklamföretag inte uppträder korrekt utan läcker förtrolig information till ägarna — hur blir då läget för vänsterpartiet kommunisterna? Kommunisterna har såvitt jag vet inga ägarintressen i reklamföretag. De kanske rent av har anledning att tro att samtliga som har ett dominerande ägarinflytande i direktreklamföretagen är motståndare till kommunisterna. I varje fall kan det vara svårt för dem att veta någonting om motsatsen. Hur skall då de göra för att med trygghet kunna utnyttja direktreklamen? Konsekvensen av ert resonemang borde då vara att vänsterpartiet kommunisterna borde skaffa sig ett eget företag för att vara på den säkra sidan. Men vad ni = Nr 16 gör är att uttala betänkligheter mot en utveckling där politiskt parti över Onsdagen den huvud taget innehar ägarintressen i direktreklamföretag. 5 november 1975
Herr talman! Herr Bergqvists senaste anförande ger mig tyvärr anledning att förlänga den här debatten. Han ställde en rad frågor till reservanterna, och de tarvar faktiskt svar. Först till datalagen. Det borde vara herr Bergqvist välbekant att centern motionerade om en översyn av datalagen. Det sade konstitutionsutskottet och riksdagen ja till. Vi vill alltså ha en fortsatt och hårdare kontroll på det området. Erfarenheterna av hur lagen har verkat måste fram. Centern tillhör inte de partier som tar emot anslag från företag över huvud taget, allra minst från dem som bedriver direktreklamverksamhet. Jag vet inte hur herr Bergqvists parti gör. Centern är motståndare till maktkoncentration över huvud taget. Det är inte heller herr Bergqvist obekant. Ändå rabblar han upp alla dessa frågor. Är det inte, herr Bergqvist, den ömma tån i den här debatten som är skälet till dessa många frågor? I den politiska debatten, den som förs ute i buskarna, framställer socialdemokraterna, och kommunisterna också för all del, det som något suspekt att driva företag och vara företagare. Är det därför detta känns lite besvärande? Hur går lära och leverne ihop? Det må vara hänt om man har den inställningen att politiska partier skall vara företagare i största allmänhet, aktieägare i en rad företag. Men ta då konsekvenserna av det och sluta upp med att ute på fältet vara kritiska mot företagsvärlden i allmänhet!
Herr talman! Även centerpartiet har vissa tillgångar, såvitt mig är bekant. Det händer t.o.m. att man köper monopoltidningar och att dessa delas ut som gratisexemplar i brevlådorna och därmed får utformning som direktreklam. Om vi skall diskutera partiernas förhållande till affärsverksamhet, skall inte den här frågan tas upp i den meningen att man skall uttala betänklighet mot ett enda direktreklamföretag, utan då måste man ta upp frågan om partiernas tillgångar över huvud taget. Det är detta som jag har velat framhålla med mina inlägg. Om personuppgifter från data lämnas ut till direktreklamföretag på ett sätt som kan utgöra ett hot mot den personliga integriteten är det datainspektionens skyldighet att inskrida. Då är det dess skyldighet att se till att det inte förekommer genom att föreskriva skärpta bestämmelser. Den verkligt stora frågan blir i så fall: Om det nu är så allvarligt som herr Nordin och herr Björck i Nässjö har sagt, varför har då inte centerpartiets och moderaternas representanter i datainspektionen tagit initiativ för att komma till rätta med detta?

Herr talman! Staten är aldrig neutral. Staten är part i varje social konflikt. Historiskt har svensk och internationell arbetarrörelse varit helt på det klara med detta. Hjalmar Branting, som en gång motionerade i samma ärende som detta, talade om arméns dubbla uppgift, dvs. att den hade som ett ändamål att i den härskande klassens intresse kunna sättas in mot arbetarklassen. Karl Liebknecht myntade det berömda uttrycket att den tyska armén såg sin främsta fiende i det egna landet — der Feind steht im eigenen Lande — dvs. hos Tysklands arbetarklass och folkflertal. Det har därför alltid varit en strävan från arbetarrörelsen att genom olika lagreformer söka begränsa möjligheterna för myndigheter att sätta in militär i sociala konflikter på inrikesplanet. Modernt och förnuftigt tänkande yrkesmilitärer av i dag med sinne för den allvarliga konstitutionella sidan av detta problem inser sannolikt dess natur och betackar sig för att dras in i den typen av konflikt. Också konstitutionellt sett är militäranvändning i inrikeskonflikter en ytterst allvarlig fråga. Tvångsmekanismer och tvångsorgan finns naturligtvis i varje samhälle, som bygger på klasser och där det finns skilda intressen. Det svenska klassamhället har — och måste ha — sin speciella våldsoch tvångsapparat. Men det är skillnad på civilt våld och militärt våld. Den civila — dvs. polisiära — apparaten bygger på delvis andra principer och har andra kontroller över sig än den militära. Polisiära förband har mindre möjligheter att agera självständigt. De är mer bundna av fortlöpande politisk insyn. De representerar inte samma massiva typ av maktfaktor som den tungt beväpnade militären. Överantvardar man civila uppgifter till militära myndigheter är alltid risken stor att de civila myndigheterna tappar greppet och tvingas följa kommenderande militärs dispositioner. Därtill kommer att militärs in 33 sättande alltid uppfattas som en utmanande och kvalificerad form för maktkamp, som snabbt kan leda till upptrappningar och okontrollerbara situationer. Dessa ökar vanligtvis ytterligare militärens makt över situationen och de civila myndigheternas faktiska undanträngande från scenen. Herr talman! Länge har Ådalshändelserna 1931 utgjort en politiskpsykologisk barriär mot tanken på att sätta in militär exempelvis vid strejker här i Sverige. Men året 1931 blir allt avlägsnare. En ny generation politiker och ämbetsmän träder till. I ett skärpt läge kan den inte väntas ha samma reaktion inför problemet som de vilka fick uppleva den okontrollerade militära skottlossningen i Lunde. Lagar skrivs inte för de normala situationerna. De skrivs för att tjäna som vägledning i tveksamma eller onormala lägen. Man kan då formulera lagarna på två sätt beroende på vilken maktgrupp man representerar och vill främja. Man kan formulera lagen så, att den ger myndigheterna själva möjligheter att bestämma, när militär kan inkallas i civila konflikter. Man kan också skriva lagen så, att den klart säger i vilken typ av konflikt militär får och icke får användas. Herr talman! Det är farligt och otillfredsställande att det i förarbetena till gällande lag tyvärr har kommit in ett generellt kryphål. Detta kryphål ger en regering rätt att på grundval av sin egen subjektiva bedömning påkalla militär aktion i en inrikes konflikt. Ingenstans är det i förarbetena kommenterat vad för slags konflikt det skall röra sig om, inte i någon preciserad form i varje fall. Ingenstans står att det måste vara någon speciellt farlig konflikt. Det står heller ingenstans att det måste vara en konflikt där öppet eller väpnat våld kan väntas komma till användning. Bedömningen av vilken konflikt som enligt lagen rättfärdigar militärs insättande ligger uteslutande på den för tillfället sittande regeringens gottfinnande. Vänsterpartiet kommunisterna kritiserar detta juridiska och politiska tillstånd. Enligt vår mening är det en fara att en så viktig lagstiftning, gjord för så ödesdigra situationer, är så svävande och subjektiv. Enligt vår mening bör bestämda typer av inrikes konflikter uttryckligen undantas från de fall när militär över huvud taget kan sättas in. Dit hör, anser vi, alla slag av fackliga arbetskonflikter. Varje möjlighet att sätta in militär vid en facklig konflikt är förkastlig. Det finns ingen saklig anledning att ha kryphål i lagstiftningen härom. Militär bör alltid generellt hållas ifrån den typen av situationer. Vidare bör militär uttryckligen hållas utanför alla slag av konflikter, där inte väpnat våld används eller löper uppenbar risk att komma till användning och där det väpnade våldet i så fall är relativt massivt eller löper risk att utövas av betydande grupper människor. Denna gränsdragning bör uttryckligen fastslås i den av oss fordrade nya lagstiftningen. Militärt manskap skall inte missbrukas för överklassens och arbetsköparnas intressen. Gällande lag tillåter detta. Den tillåter i princip användning av militär både för ordningsändamål och för strejkbrytare. Hela lagens anda är ju märklig så till vida att den utgår ifrån att faran, Nr 16 som man säger sig skola ingripa emot, alltid förutsättes komma från Onsdagen den arbetarsidan eller från människor som demonstrerar, människor som har 5 november 1975 en avvikande uppfattning, som är oppositionella. Det är alltid därifrån faran kommer, enligt lagstiftarnas sätt att tänka. Vi menar att detta är — Militärs medverytterst farligt och förkastligt och dessutom i sak fel. Det kan precis lika — kan vid stillande av gärna vara — och i regel är det på det sättet — de härskande intressena — upplopp i samband som genom provokationer eller genom att vidmakthålla olika former av med arbetskonflikt sociala och juridiska missförhållanden framkallar eller skärper konflikten. — Mm.m. Därför är hela det juridiska tänkandet bakom denna lagstiftning felaktigt i så måtto att det utgår ifrån att det härskande tillståndet och den härskande klassen i princip och i grunden har rätt. Bakom vårt krav på en lagändring i det här stycket ligger inte bara den viktiga klassiska arbetarrörelseprincipen: Ingen militär mot fredliga arbetare. Där ligger också, som jag antydde, en annan princip, nämligen att i en social konflikt är det inte bara fråga om att skydda privat egendom och upprätthålla vad som ibland på ett mycket ytligt sätt definieras som lugn och ordning, utan det är framför allt fråga om att söka roten och upphovet till konflikten. Dess lösande kan mycket väl kräva att privategendom och privata klassintressen får träda tillbaka. En regering, som ständigt insisterar på att förbehålla sig rätten att i sociala konflikter sätta in militär, visar dels att den står på de konservativas och etablerades sida, dels att den inte är beredd att inse konfliktens verkliga natur. En sådan regering är omogen att handha så farliga maktmedel i inrikespolitiken som väpnat manskap. Den bör följaktligen inte få någon laglig möjlighet härtill. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Efter att dels ha varit med om att behandla detta ärende i utskottet och dels ha lyssnat till herr Svenssons i Malmö anförande, är min reaktion intresse och beklämning. Den intressanta delen har sin grund i herr Svenssons formfulländade framställning och de beröringspunkter som finns mellan den kommunistiska motionen av herr Hermansson m.fl. och den liberala av herr Olsson i Kil och mig. Båda motionerna syftar — med delvis olika motiveringar — till att bringa klarhet i detta ärende och till att förhindra att militär trupp kan användas för att lösa sociala konflikter. Beklämningen härrör i synnerhet från insinuationen att liberaler i eventuell regeringsställning skulle kunna medverka till att militär trupp användes för att lösa konflikter. Det känns uppriktigt sagt rätt ruskigt att läsa sådana insinuationer efter att själv ha varit med om att bringa oklarheten ur världen så att det entydigt fastslås att det inte är möjligt att använda militär trupp för sådant ändamål.

När justitieutskottet har behandlat de två nu aktuella motionerna har ingen av de 13 remissinstanserna funnit något som tyder på att sådan möjlighet finns. Men utskottet har, alla remissinstanser till trots, funnit en kungörelse som i ett kritiskt läge kan ge anledning till feltolkning från myndighetsutövarens sida. Denne skulle ha kunnat bryta mot kungörelsens anda men knappast mot dess bokstav. Det har ändå funnits ett korn av sanning i den tveksamhet som oklarheten givit upphov till. Det är närmast lagrådets yttrande 1969 som har vållat oklarhet. I detta finns ett påpekande om att Kungl. Maj:t kan bli nödsakad att använda militär personal om polisens resurser inte är tillräckliga. Detta påpekande togs inte upp 1969 av dåvarande justitieministern. I riksdagens båda kamrar lämnades likalydande motioner. Motionärerna var alltså inte övertygade om klarheten. Det fanns enligt deras uppfattning fortfarande vissa luckor. Vad lagrådet menade verkar fortfarande oklart. Det ser man t.ex. av justitiekanslerns remissvar, där han säger att lagrådets yttrande i 1969 års lagstiftningsärende torde ha tillagts vidare innebörd än vad som varit lagrådets avsikt med yttrandet. JK är alltså inte helt säker på om lagrådet menade vad det skrev. Därav formuleringen ”torde ha tillagts vidare innebörd”. Är det då underligt att bl.a. vi motionärer har ställt oss frågande? En annan oklarhet från behandlingen 1969 är första lagutskottets utlåtande där man säger: ”Utskottet delar den åsikt som kommit till uttryck i lagrådets yttrande.” Man frågar sig vilken åsikt det rör sig om. För det kan väl inte vara den som hävdar att Kungl. Maj:t kan sätta in militär trupp då polisens resurser inte är tillräckliga. Det är klart, herr talman, att det råder omfattande enighet om att det åligger polis att upprätthålla ordning, liksom det är en vedertagen uppfattning att militär inte kan och inte får sättas in för att lösa sociala konflikter. Just därför måste vi, i synnerhet vid så här känsliga beslut, ha skrivningar som aldrig kan misstolkas och som är fria från oklarheter. Jag snuddar naturligtvis inte för ett ögonblick vid tanken att någon regering i vårt land skulle komma på en så befängd idé som att använda militär personal för att lösa sociala konflikter. Över huvud taget tror jag aldrig det skulle kunna fungera. Däremot har jag ansett det vara viktigt med en omprövning av beslutet i riksdagen. Det gäller ju att en gång för alla få bort misstanken om att det över huvud taget går att använda militär trupp i dessa sammanhang. Oklarheterna från 1969 måste försvinna. Eftersom nu alla remissinstanser klart deklarerar att de finner att militär trupp inte kan användas mot t.ex. strejkande arbetare så anser jag för min del att dessa oklarheter är upplösta. Dock, det måste jag erkänna, har jag blivit en aning förvånad över att alla dessa instanser helt förbigått den kungörelse som justitieutskottets kansli tagit fram och som i varje fall hypotetiskt skulle kunna ge anledning till tveksamhet i ett trängt läge. Någon gång har jag kanske funderat över om det möjligtvis finns fler papper i detta ärende som skulle kunna ge anledning till misstolkning. Jag tror emellertid inte, herr talman, att så är fallet. Jag är nöjd med att utskottet genom många remissinstanser väl belyst detta ärende. Motionerna har, tycker jag, bidragit till att rätta till rådande oklarheter från föregående riksdagsbehandling och i den nu aktuella kungörelsen. Jag har därför kunnat ansluta mig till majoritetens skrivning i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag beklagar att herr Svensson i Malmö inte har gjort sig besvär att sätta sig in i det här ärendet på ett tillfredsställande sätt. Hans inlägg manar ju fram spöken från en situation som över huvud taget inte existerar, från en verklighet som är fiktiv. Jag påstår att justitieutskottet vid behandlingen av det här ärendet verkligen har gjort en noggrann rättsutredning och den rättsutredningen framgår med önskvärd tydlighet av betänkandet. Det finns alltså inte någon laglig grund för att militär personal i dag skulle kunna användas mot, som det står i motionen ”fredliga arbetare vid arbetskonflikter”. Jag vill erinra herr Svensson i Malmö om vad utskottet anför när det gäller lagreglering av de här frågorna. Vi hänvisar först till bestämmelserna i nya regeringsformen, som tillförsäkrar varje medborgare demonstrationsrätt, rörelsefrihet och skydd mot att utsättas för påtvunget kroppsligt ingrepp. De regler som kan begränsa denna frihet får endast stadgas i av riksdagen antagen lag. Exempel på sådana inskränkningar utgör självfallet brottsbalkens och rättegångsbalkens regleringar när det gäller beivrande av brottsliga förfaranden. Vi kan således slå fast att ingrepp som sker i en enskild persons frihet utan stöd av lag som antagits av riksdagen är lagstridigt. Vi menar i utskottet, med instämmande i det som justitiekanslern har anfört i sitt remissyttrande, att starkare legala garantier mot obefogade inskridanden från regeringens och myndigheternas sida inte kan tänkas. Det motionärerna talar om, nämligen att nuvarande lagstiftning inte är tillräckligt klar och således skulle medge att militär insätts för att häva en strejk eller annan arbetskonflikt, är alltså ett påstående som saknar verklighetsförankring. Emellertid tog herr Svensson i Malmö själv upp ett problem: den konstitutionella nödrätten. Jag vill erinra om att både utskottsmajoriteten och reservanten refererar till den konstitutionella nödrätten och vi accepterar båda att en sådan nödrätt finns. På den punkten råder det alltså inga delade meningar. Men jag tycker att det finns anledning att för det första påpeka för herr Svensson i Malmö att vad ni benämner ”lagen” i det här hänseendet är fel, för det finns ingen sådan lag. Det anses bara föreligga en konstitutionell nödrätt för regeringen. Det finns alltså ingen lag som riktar sig mot arbetarklassen, mot demonstranter och övriga som herr Svensson i Malmö nämnde. För det andra vill jag bestämt säga ifrån att den konstitutionella nödrätten på intet sätt berör den fråga som motionärerna tar upp, nämligen hur man skall kunna förhindra att militär personal används mot fredliga arbetare vid arbetskonflikter. Den konstitutionella nödrätten avser frågor som gäller statskupper eller andra därmed jämförbara situationer. Jag tror inte ens att herr Svensson i Malmö menar att det skulle föreligga någon analogi mellan de situationer som motionen tar upp och dem som den konstitutionella nödrätten är avsedd att reglera. Jag vill alltså be herr Svensson i Malmö att sätta sig in i lagstiftningsfrågan. Jag tror att ni då måste erkänna att utskottet har gjort en grundlig rättsutredning. Det visar inte minst det exempel som herr Petersson i Röstånga tog fram, nämligen att vi, t.o.m. i en sådan detaljfråga som den kungörelse han nämnde, ber att få ett förtydligande av texten så att det inte på något sätt skall kunna uppstå missförstånd. Jag skulle till slut, herr talman, vilja ställa en fråga till herr Svensson i Malmö. Ni står visserligen inte själv bakom reservationen, men i den finns en formulering, på s. 13 i mitten, där man talar om arbetarklassens berättigade anspråk på inflytande och makt. Man rekommenderar strejker, demonstrationer, generalstrejker och fabriksockupationer.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
Herr talman! Jag vill först säga till herr Petersson i Röstånga att jag inte har insinuerat att någon speciell typ av regeringar skulle vara beredd att använda militär personal på detta sätt. Jag har påpekat förhållandet att det ligger inom varje regerings gottfinnande att tillgripa denna typ av åtgärder i icke närmare specificerade fall. Det är en specificering av fallen som vi i första hand eftersträvat. Lagrådets uttalande, som är ytterst intressant, är ju upphovet till själva kryphålet. Det kan knappast vara så att ett ”torde” som insmugit sig ien i sammanhanget rätt ovidkommande juridisk ämbetsmans utläggning om problemet kan vara något skydd mot ett missbruk av detta. Hela den uppfattningen faller.

Det är de situationerna vi skall diskutera och inte dagens ur social synpunkt relativt lugna tillstånd. Sedan kommer ett mycket intressant inlägg av fru Kristensson. Hon talar om den konstitutionella nödrätten. Ja, existensen av en konstitutionell nödrätt bestrider vi naturligtvis inte heller. Vad det gäller är den konstitutionella nödrättens omfång, hur den är definierad och om den skall definieras av varje regering i den särskilda situationen efter vad den regeringen finner lämpligt. I en artikel i Svensk Juristtidning av jur. dr Sjöholm, betitlad Den statliga nödrätten och dess problematik, nämns uttryckligen som exempel på att sådan nödrätt kan föreligga: Andra händelser som i fredstid kan innebära fara för den inre säkerheten är exempelvis arbetskonflikter, olagliga demonstrationer. Jag frågar: Skall vi ha det kryphålet eller skall vi täppa till det? Låt oss i så fall täppa till det inte med juristernas ”torde” och med allmänna försäkringar om att en sådan här situation är alldeles orimlig i Sverige, utan med klar blick för att detta kryphål vid andra förhållanden, vid onormala förhållanden, kan aktualiseras och bli utomordentligt farligt.